Fru talman! Jens Holm har frågat mig hur jag avser att agera i fallet Indien och vissa andra utvecklingsländer som önskar skydda inhemsk livsmedelsproduktion och om jag avser att verka för att de ska kunna göra det inom ramen för WTO-förhandlingarna. Han har vidare frågat om jag avser att verka för att miljöhänsynen ska stärkas inom WTO. Slutligen har han frågat om jag avser att offentliggöra alla dokument kring WTO-förhandlingarna, inklusive den svenska förhandlingspositionen. Tryggad livsmedelsförsörjning är en mycket viktig fråga. Diskussionerna i Genève ger en bättre förståelse för WTO-regelverkets roll i utvecklingsländernas strävan att se till att den egna befolkningen har tillräckligt med mat. Frågan om global livsmedelsförsörjning har stått högt på den internationella dagordningen i flera år. Öppna marknader och handel är en viktig faktor för att länder runt om i världen ska kunna få tillgång till den mat som behövs. Det finns också ett behov av ökad jordbruksproduktion i utvecklingsländerna. Däremot är omfattande handelsstörande stöd inte rätt väg att trygga livsmedelsförsörjningen. Sådana former av stöd är kostsamma och långsiktigt ineffektiva samt riskerar att påverka andra utvecklingsländer negativt. Vad gäller Indiens förslag specifikt anser Sverige att det vore fel att tillåta obegränsat handelsstörande stöd. Den kompromiss som nu diskuteras i Genève i form av en tillfällig så kallad fredsklausul är bra. Fredsklausulen innebär att WTO-medlemmar inte kan påbörja tvister med anledning av utvecklingsländers handelsstörande jordbruksstöd för offentlig lagerhållning som syftar till att trygga livsmedelsförsörjningen. Det är viktigt att notera att även en rad utvecklingsländer är skeptiska till fredsklausulen, eftersom de är oroliga för att stödprogram i andra utvecklingsländer allvarligt ska störa deras marknader och därmed deras livsmedelsförsörjning. Negativa effekter på världsmarknaden av handelsstörande stöd är desamma oavsett om det är de utvecklade länderna eller utvecklingsländer som subventionerar. Det tenderar att ibland glömmas bort. I jordbruksförhandlingarna som helhet finns förslag om att utvecklingsländer ska få undanta ett antal produkter som är särskilt viktiga för livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling från tullsänkningar. Ett annat förslag med samma syfte är möjligheten att tillfälligt höja tullarna om stora importkvantiteter strömmar in. Det är dock viktigt att dessa möjliga undantag ges transparenta och förutsägbara kriterier för att minimera de handelsstörande effekterna, i synnerhet för att undvika störningar i handel mellan utvecklingsländer. Miljöfrågorna ingår redan som en del i Dohaförhandlingarna. Fokus i förhandlingarna rör borttagande av tullar och andra handelshinder på miljövaror och tjänster. Tyvärr har dessa förhandlingar, liksom inom många andra förhandlingsområden, stått helt still under en längre tid. För närvarande diskuteras Apecländernas överenskommelse från 2012 om liberalisering av 54 miljövaror och möjligheten att föra in denna i WTO. Detta skulle ske genom förhandlingar om ett plurilateralt avtal. Sverige är drivande inom EU-kretsen, eftersom vi i frånvaro av en multilateral lösning ser detta som ett sätt att lösa upp dödläget på miljöområdet och komma i gång med förhandlingar. Vi vill dessutom se att fler produkter ingår samt även tjänster och icke-tariffära handelshinder. Regeringen informerar löpande riksdagen om läget i WTO-förhandlingarna och den svenska förhandlingspositionen. Så skedde i oktober inför ordinarie FAC handel. Tjänstemän från UD informerade även näringsutskottet om förhandlingsläget i WTO i förra veckan. Jag träffade näringsutskottet i går och kommer att informera EU-nämnden senare i dag inför det särskilda extra FAC handel som äger rum i anslutning till WTO:s ministermöte i december. Ett antal riksdagsledamöter kommer även att delta i den svenska delegationen vid ministermötet. Under hösten har även företrädare för fackföreningar, näringslivsorganisationer och andra intresseorganisationer fått information inom ramen för den referensgrupp som UD bjuder in till.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min interpellation. Det är bra att vi kan ha den här debatten innan WTO-förhandlingarna på Bali börjar nästa vecka. Jag vill understryka att handel mellan olika länder ofta är någonting väldigt bra. Men ibland framställs frihandel som ett mål i sig, överordnat alla andra intressen. Då tycker jag att vi börjar få en del problem. Jag vill att mycket av den här debatten ska handla om just det. Det kan bli så att olika intressen hamnar i konflikt med varandra. Jag har tagit upp exemplet Ontario, en delstat i Kanada, som ville stimulera förnybar energi och skapa lokala jobb inom den sektorn. Det här var någonting som Japan och sedan också EU tyckte illa om. Man drog Kanada och Ontario inför WTO:s tvistlösningsmekanism och sade att detta stod i strid med frihandeln, och man vann. Ontario har därför tvingats avbryta den delen av sitt program för förnybar energi. USA har nyligen gjort något liknande med Indien. Indien vill i sitt omfattande program för solenergi särskilt gynna lokal produktion av solenergi. USA anser att deras bolag missgynnas av det och har därför dragit Indien inför WTO. Det finns också exempel på länder som har dragit Australien inför WTO därför att Australien lagstiftat om att man bara ska sälja cigaretter i blanka paket utan någon reklam. Det här är exempel där vi har miljö och folkhälsa i den ena vågskålen och frihandelsprinciperna i den andra. Jag skulle vilja veta vilken den svenska regeringens position i sådana här frågor egentligen är. Min och Vänsterpartiets hållning är att vi måste se till att uppvärdera miljön och folkhälsan. Det är innehållet i politiken som är det viktiga, inte formen, som jag anser att frihandeln är. Nu finns ett konkret förslag från Indien och en mängd andra utvecklingsländer. De vill ha möjlighet att främja livsmedelsäkerheten till exempel genom offentlig lagerhållning av livsmedel och att man ska kunna subventionera vissa baslivsmedel, ge rabatter på mat och sådana saker. Som jag förstått det hela - och det hörde vi också av svaret - är det någonting som EU och Sverige inte tycker om. Man driver mot utvecklingsländerna att de inte ska få göra på det viset. Det är helt uppenbart, Ewa Björling, att vi har frihandel, som är viktig, i den ena vågskålen. Men är inte rätten till mat, som är i den andra vågskålen, viktigare? Vi kanske borde tänka på hur vi själva agerar. EU och USA har enorma jordbrukssubventioner. Vi gör egentligen precis samma sak som utvecklingsländerna vill göra. Vi vill garantera vår egen livsmedelsproduktion. Nyligen inrättade EU någonting som kallas för en krisreserv för jordbruket på 30 miljarder kronor för de närmaste åren som ska rycka in och subventionera europeiska jordbruksföretag vid "allvarliga marknadskriser". Borde vi inte först, Ewa Björling, åtminstone sopa rent framför egen dörr innan vi går till utvecklingsländerna och kräver att de ska avreglera sin livsmedelsproduktion?
Fru talman! Till att börja med tror jag att vi kan vara överens om att frihandel inte utgör någon mirakelkur för utveckling. Men det är ändå en förutsättning för långsiktig tillväxt, utveckling och möjligheter till fler jobb. Dessutom visar historien att inget land har någonsin lyckats få bättre tillväxt bakom stängda dörrar än genom öppen handel. Med det sagt till jag tillägga att miljö, folkhälsa och viktiga delar ska gå hand i hand med handelspolitiken. Det är precis därför som Sverige har varit väldigt drivande när det handlar om miljövaror och miljötjänster. Det tror jag att Jens Holm är väldigt väl medveten om. Vi försökte jobba för det redan 2007 när det även då var ministermöte i Indonesien. Tyvärr hade vi inte så många EU-länder med oss den gången. Men nu har skaran växt. Jag hoppas fortfarande på att vi kommer att nå framåt i de frågorna. Det är oerhört viktigt att vi får tullsänkningar och att vi tar bort icke tariffära handelshinder på både miljövaror och miljötjänster just för att människor lättare ska kunna välja gröna alternativ. När det handlar om att sopa rent framför egen dörr är Sverige inte det land som har varit för jordbrukssubventioner. Även det tror jag att Jens Holm är väldigt medveten om. Vi jobbar tvärtom för att ta bort så många jordbrukssubventioner som det bara är möjligt. Därför är det väldigt glädjande när vi nu tittar på det förhandlingsmandat som vi har mellan EU och USA. Där har USA för första gången gått in utan några begränsningar. Man har öppnat för att också förhandla om jordbruket. Det kommer att bli långa, tuffa och svåra förhandlingar. Det vet vi. Det finns länder i Europa som är betydligt mer protektionistiska än Sverige inte minst när det gäller jordbruket. Det har vi sett bakåt historiskt i andra förhandlingar. Jag har ändå förhoppningar om att vi ska kunna sänka subventionerna och öppna mer för jordbruket. Vi ska kunna gå i bräschen för det. Om vi kräver det i Doharundan och i ett multilateralt avtal är det också rimligt att vi tänker på samma sätt när det handlar om ett bilateralt avtal. När det mer specifikt gäller Indien handlar det om statliga program som köper in jordbruksprodukter för lagerhållning i syfte att trygga livsmedelsförsörjningen. Det är precis här som en av knäckfrågorna ligger inför mötet i Indonesien. Man vill också att försäljning av jordbruksprodukter till fattiga konsumenter till subventionerat pris ska undantas WTO-reglerna om maximala tak för handelsstörande stöd. Vi har kommit med ett förslag till kompromisslösning. Det innebär att WTO-medlemmar inte kan ta sådana program till WTO:s tvistlösning under de kommande fyra åren även om landet i fråga överskrider sina åtaganden för handelsstörande stöd. Under fyraårsperioden ska förhandlingar också vidare ske om en permanent lösning.
Fru talman! Jag börjar med Indien och många andra utvecklingsländer som vill garantera rätten till mat. Rätten till mat måste vara viktigare än frihandel. Ewa Björling säger att det finns en kompromiss om att de ska få göra det i fyra år. Men efter det ska de uppenbarligen inte få göra det längre. Jag har ett kompromissförslag till dig, Ewa Björling. Kan vi inte göra så att vi ser till att vi sopar rent framför egen dörr? Vi tar bort EU:s jordbrukssubventioner. Vi tar bort den bisarra krisreserven på 30 miljarder, som är nyinrättad och som Sverige har röstat för eftersom det är en del av EU:s budget. Vi tar bort allt det först. Sedan kan vi tala med utvecklingsländerna om vikten av att det är bra att liberalisera handel med jordbruksprodukter. Tycker du att det är en bra idé, Björling, att vi i Europa sopar rent framför egen dörr först innan vi ska pådyvla utvecklingsländerna någonting? Det saknas någonting i Ewa Björlings resonemang när Ewa Björling säger att Sverige vill stärka miljödimensionen inom frihandeln. Sättet vi vill stärka det på är att vi vill ta bort tullar och tariffer på 54 miljövaror. Det kan nog vara ganska bra. Men det handlar också om alla de fall där miljö och folkhälsa står i strid med frihandel, Ewa Björling. Tycker du att det är rimligt att Australien inte ska få införa en lag om att man ska ha blanka cigarettpaket utan reklam på? Tycker du att det är rimligt att USA ska kunna dra Indien inför WTO därför att man vill främja lokalt producerad solenergi? Här menar jag, Statsrådet Ewa Björling, att vi har artikel 20 i GATT. GATT-avtalet är WTO:s grundfördrag. Man skulle kunna se till att artikel 20 i GATT stärks och blir tydligare. Kopplat till artikel 20 i GATT finns det också formuleringar om att man kan vidta handelsstörande åtgärder om det är bra för djur, folkhälsa och miljö. Men det måste göras på ett icke-diskriminerande sätt, och det får inte vara ett dolt handelshinder. Man kan i praktiken säga att man då har slagit undan fötterna för artikel 20. Jag vill veta om den svenska regeringen driver några fler sätt för att stärka miljö och folkhälsodimensionen inom WTO. Vad anser handelsministern specifikt om möjligheterna att utveckla artikel 20? Det kanske inte kan ske just inom GATT-avtalet, men man kan lyfta upp det i ett annat WTO-avtal. Jag skulle också vilja veta mer angående den svenska förhandlingspositionen. Ewa Björling nämner att hon har haft överläggningar med näringsutskottet inför WTO-mötet, och det är jättebra. Inför alla toppmöten har regeringen en förhandlingsposition. Där står det vad regeringen tycker i de viktigaste frågorna. Jag undrar kort och gott: Avser Ewa Björling att offentliggöra förhandlingspositionen så att vi riksdagsledamöter, journalister och andra intresserade kan få ta del av den och få den i ograverat skick så att vi kan läsa hela förhandlingspositionen och vet vad regeringens position är inför WTO-mötet? I fall jag kontaktar ditt departement efter den här debatten, Ewa Björling, kommer det att lämna ut hela den svenska förhandlingspositionen till mig, till journalister och till en intresserad allmänhet? Det vill jag veta.
Fru talman! Jag är övertygad om att frihandel ger bättre möjligheter till mer mat till fattiga länder. Det är väldigt viktigt just för fattiga länder att öppna för det. Vi har sett flera kriser och bakåt kris i eurozonen. Vi har finanskris, och vi har också haft en livsmedelskris. I den frågan stängde man landet för risimport och risexport. Det gjorde inte livet bättre, utan tvärtom. Jag är helt övertygad om att ökad frihandel också är en nyckel till mer mat till världen. Det är viktigt att fattiga länder kan både exportera och importera livsmedel tillsammans med en hel rad andra varor - ihop med flera andra faktorer som vi inte ska ta upp i denna interpellationsdebatt. Men jag vill i alla fall säga ordet äganderätt, för det är en viktig del i Afrika. När det gäller Jens Holms förslag för EU tycker jag absolut att det låter vackert att vi tar bort våra subventioner för jordbruket. Men vi måste också inse att vi lever i en verklighet där detta inte är rimligt i dag eftersom det finns flera andra EU-länder som inte är beredda att sträcka sig så långt. Jag tror inte på att man ska göra saker och ting i en specifik ordning så att EU måste ta bort sina subventioner först för att vi sedan ska kunna kräva det av någon annan. Man kan dra parallellen även till förhandlingarna i Doharundan. Om vi inte klarar av att förhandla ett multilateralt avtal ska vi inte heller ha något bilateralt avtal, tycker några. Jag håller inte med om den åsikten. Jag tror att det är viktigt att försöka få fler bra avtal på många platser i världen mellan regioner och mellan länder, för vi har helt enkelt inte råd eller tid att vänta. Vi behöver mer frihandel nu , och när vi ser att Doharundan står helt stilla måste vi också engagera oss på andra håll. Det har vi också gjort, till exempel mellan EU och Sydkorea där vi redan har ett avtal. EU-USA och EU-Japan är pågående, och nyligen har vi avslutat ett frihandelsavtal med Kanada. Jag önskar att vi skulle kunna göra det också med fler utvecklingsländer, för det är utvecklingsländer som allra mest behöver detta. Jag kan försäkra att vi har drivit och driver frågan om ökad grön handel i WTO, och vi tittar även på det i bilaterala förhandlingar med andra länder. Vi analyserar alla möjligheter till en ökad grön handel. Dessutom ställer vi oss naturligtvis bakom möjligheten att skydda folkhälsan inom ramen för handelspolitiken. Vi har inte några meningsskiljaktigheter där. Vad gäller offentliggörande finns alltid möjligheten att begära ut handlingar enligt offentlighetsprincipen. Jag kommer att offentliggöra detta för de riksdagsledamöter som följer med. I går beslutade vi att näringsutskottet får ta del av förhandlingspositionen. Det är fritt fram också för Jens Holm att ta del av detta.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med EU och det här med att sopa rent framför egen dörr. Ewa Björling säger att det låter som en bra idé, men att vi samtidigt lever vi i en verklighet där många krafter inom EU inte vill sopa rent framför egen dörr och avveckla våra subventioner till jordbruksindustrin. Men det är den verklighet som många utvecklingsländer också lever i. Man måste väl ändå säga att det i deras situation är ännu mer befogat att skydda sin produktion av mat eftersom det finns miljontals med människor som svälter i många länder. Jag får inte riktigt ihop det här, Ewa Björling. Hur kan du tycka att det är rimligt och okej att vi åker till Bali och säger åt Indien, Indonesien, Venezuela och en mängd andra länder att de ska avreglera sin livsmedelsproduktion och att de inte får ha stöd för att garantera livsmedelssäkerheten? Sedan säger vi: Men vi i EU jobbar på det. Vi vet inte när det blir, men det blir någon gång i framtiden. Tycker du att det är rimligt? Jag tycker inte att det håller, Ewa Björling. Jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att det finns många utvecklingsländer som har avreglerat tullar, tariffer och andra saker på just livsmedel. Det gjorde man under 80 och 90-talet. Haiti är ett konkret exempel. Där tog man bort sina tullar på ris. Ett par år senare blev landet helt översvämmat av statssubventionerat ris från USA. De miste sin lokala produktion helt och hållet. Sedan sköt priserna i höjden 2006-2007, och då blev det en livsmedelskatastrof i landet. Det är därför saker som livsmedelsförsörjning, miljö och folkhälsa måste kunna överordnas frihandelsprincipen. Jag skulle önska att Sverige var en starkare kraft i just denna fråga. Jag vill tacka för debatten; jag tycker att den har varit upplysande på många sätt. Jag önskar Ewa Björling lycka till i förhandlingarna på Bali.
Fru talman! Låt oss börja med Indien eftersom både Jens Holm och jag är ytterst medvetna om att om Indien godtar det kompromissförslag som nu föreligger kommer det också att bli bättre beslut på Bali i nästa vecka. Man ska också komma ihåg att Indien är ett stort land. Deras politik kan också skada mindre, fattiga länder. Som jag sade inledningsvis i mitt interpellationssvar handlar detta inte bara om att det är de utvecklade länderna som vill se denna kompromiss. Även utvecklingsländerna är oroliga för det förslag som Indien självt vill ha. De minst utvecklade länderna har betydande undantag och kommer fortsättningsvis att ha det. De har i princip fritt tillträde till EU:s marknad. När det handlar om jordbrukssubventioner vill jag också säga att det ser bättre ut i dag än det gjorde för några år sedan. Men vi har naturligtvis fortfarande jobb kvar att göra när det gäller vårt eget jordbruk inom Europa. Ingen är gladare än jag om fler gör som Jens Holm och lyfter denna fråga, gärna också i de länder som är allra mest emot att ta bort detta. Jag tror att vi är väl medvetna om vilka de länderna är också inom Europa. Vi behöver vara en trovärdig partner när vi är ute och förhandlar olika frihandelsavtal. Jag vill poängtera att i de förhandlingar som vi nu för med andra länder diskuteras hur vi stimulerar till att använda mer gröna varor, tjänster och teknologier. Vi tittar också på hur utvecklingsländer kan få bättre tillträde till fler marknader för att få en ökad frihandel, för att få bättre tillväxt och för att få möjligheter till jobb.